Herr talman! Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att verka för att inrätta en rapportör för romernas mänskliga rättigheter i Europa. Hon har också frågat mig om jag avser att vidta särskilda åtgärder för romska barns skolgång och utbildning. Situationen för romer i Sverige och övriga Europa är en angelägen fråga för den svenska regeringen. Romer i Europa är utsatta för diskriminering, social exkludering och segregation. Många har låg utbildningsnivå, svårigheter att få arbete, låga inkomster och dålig hälsa. De riskerar att utsättas för hot om våld och våld. Jag anser att det är oförsvarbart att de mänskliga rättigheterna inte respekteras för romer. De mänskliga rättigheterna gäller alla människor, utan åtskillnad - de är universella. Jag håller med Amineh Kakabaveh om att vi nu på olika nivåer i samhället måste arbeta aktivt för att förbättra romers vardag och skapa förutsättningar för att öka romers egenmakt. Den senaste tiden har både Europarådet och EU ökat sitt engagemang, vilket jag välkomnar. Ett aktivt arbete på internationell nivå är nödvändigt. I oktober 2010 antog Europarådet den så kallade Strasbourgdeklarationen om romer. En särskild representant för romafrågor har utsetts som ska ansvara för hur Europarådet organiserar sitt arbete med romer framöver. Det ungerska ordförandeskapet i EU kommer under våren 2011 att ta fram förslag till rådsslutsatser om ett ramverk för nationella romastrategier. Europeiska kommissionen har sedan för avsikt att följa upp dessa strategier. Kommissionen har också tillsatt en arbetsgrupp som ser över hur EU:s fonder kan användas bättre för romers integrering. När det gäller bevakning av romers mänskliga rättigheter har Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter valt att särskilt fokusera på detta. Han tar återkommande upp romers svåra situation och lämnar rekommendationer till medlemsländerna om hur de kan förbättra respekten för romers mänskliga rättigheter. Kommissariens arbete tillsammans med Europeiska kommissionens ambitioner att följa utvecklingen i medlemsstaterna gör att jag inte ser något behov av att skapa en särskild rapportör för mänskliga rättigheter för romer. Vår ambition är också att i första hand använda och utveckla redan befintliga institutioner och verktyg. När det gäller utbildning pågår det också ett arbete på internationell nivå. Utbildning är ett av de områden som medlemsstaterna i EU är överens om bör prioriteras, inte minst som ett verktyg för att främja social inkludering. Ytterst ligger dock ansvaret för romers integrering på respektive land. I Sverige har romer historiskt utsatts för diskriminering och olika former av övergrepp både som individer och som minoritet. Detta fortsätter tyvärr även i dag. De senaste åren har regeringen påbörjat ett aktivt arbete för att förbättra situationen för romer och de andra nationella minoriteterna. En särskild minoritetspolitisk strategi har tagits fram där ansvaret för genomförandet av politiken har förtydligats och förutsättningar har skapats för att öka inflytandet för de nationella minoriteterna samt för att förstärka minoritetsspråken. Ett system för uppföljning är på plats och anslaget för den nationella minoritetspolitiken har ökat från 10 miljoner kronor till 85 miljoner kronor. Det pågår också ett arbete på utbildningsområdet men mer behöver göras. Exempelvis har Statens skolverk tagit fram en broschyr till skolorna för att informera om de nationella minoriteternas rättigheter. Högskoleverket har fått i uppdrag att senast i april 2011 föreslå åtgärder för hur tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk kan förbättras. Ett antal myndigheter, däribland Skolverket och Statens skolinspektion, har fått i uppdrag att under en treårsperiod följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål. En första analys av dessa rapporter ska lämnas i slutet av februari 2011. Betänkandet Romers rätt - en strategi för romer i Sverige har nyligen remitterats. I betänkandet betonas utbildningens betydelse för att romers situation ska förbättras. Det pekar också tydligt på de problem och brister som finns i dag. Förslagen i betänkandet kommer att beredas vidare inom Regeringskansliet. Herr talman! För att kunna vara en stark röst för romer i Europa måste vi påbörja ett förändringsarbete hemma. Det är min ambition att verka för att regeringen föreslår åtgärder som kan bidra till att förbättra romernas situation.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka integrationsminister Erik Ullenhag för svaret. Det är positivt att regeringen och ministern har tagit till sig romernas alarmerande situation, som framgår av det tjocka betänkandet Romers rätt - en strategi för romer i Sverige . Tyvärr är mänskliga och medborgerliga rättigheter ännu inte en självklarhet för många medborgare i EU och inte ens i Sverige, där romerna erkänns som en nationell minoritet. Herr talman! I dag kan vi se att mer än hälften av romerska barn inte går ut grundskolan och att ännu färre går vidare till gymnasium och högre utbildning. Det omfattande betänkandet visar på resultatet av en både häpnadsväckande och skrämmande situation. Det beskrivs ingående hur romerna systematiskt utestängs från det svenska samhället av institutioner och kommunala och statliga myndigheter i i stort sett alla samhälleliga sammanhang. Deras problem har myndigheterna hanterat utifrån uppenbart rasistiska och etniskt diskriminerande utgångspunkter. Allt detta är inget som enbart hör till historien. Situationen för romerna i Sverige och Europa är praktiskt taget densamma som den varit under tidigare århundraden. Överallt i Europa har romerna mötts av utestängning och diskriminering. Behandlingen av romer är en stor men sällan uppmärksammad skamfläck i Europas historia och samtid. Man glömmer alltför lätt att många romer förintats i Nazitysklands koncentrationsläger. Diskrimineringen av romerna i Europa fick naturligtvis en viss uppmärksamhet genom den rasistiska behandling de fick genom Berlusconis och Sarcozys antizigenska kampanjer och förföljelser under förra året. Herr talman! Ministern hänvisar till det ungerska ordförandeskapet i EU under våren 2011 som kommer att ta fram förslag till ett ramverk för nationella romastrategier. Jag måste tyvärr säga att detta inte är särskilt förtroendeingivande med tanke på hur rasistiskt romerna har behandlats i just Ungern. Detta är inte en fråga om huruvida romerna ska integreras i sina egna hemländer. De 85 miljoner kronorna är naturligtvis väldigt positivt, och det är en avsevärd höjning från 10 till 85 miljoner. Men, herr talman, om man delar det på de fem minoriteterna i Sverige blir det ca 15 miljoner kronor per folkgrupp. Romernas situation kommer fortsatt att innebära ett lidande eftersom den här satsningen inte kommer att räcka till för att komma till rätta med den situation som råder i skolan, på arbetsmarknaden och så vidare. Så frågan är hur man med de 15 miljonerna kommer till bukt med problematiken när det gäller romernas situation.

Herr talman! Egentligen tror jag att vi är tämligen överens om synen på de oförrätter som den romska befolkningen utsätts för i Sverige och i det EU-flaggade Europa. Sedan många generationer tillbaka har romska medborgare behandlats på ett sätt som strider mot både mänskliga och medborgerliga rättigheter. Skillnaden är, som jag ser det, att vi vänsterpartister vill göra något konkret och resolut åt saken. Integrationsminister Erik Ullenhags svar svävar en hel del på målet när det gäller viktiga, konkreta frågor. Än hänvisas det till Europarådet, än till det ungerska ordförandeskapet i EU våren 2011 och ett, som det heter, ökat engagemang. Men det sägs också i svaret att ytterst ligger ansvaret för romers integrering på respektive land - just så. Vi har i Sveriges riksdag ett stort ansvar och romerna har all rätt att kräva att vi tar detta ansvar i humanismens och demokratins namn. Det räcker alltså inte med att, som Ullenhag säger, Skolverket har tagit fram en broschyr till skolorna för att informera om de nationella minoriteternas rättigheter. Det som gäller är att denna broschyr ska omsättas i konkret verklighet, här och nu i Sverige i februari 2011. Herr talman! Självklart borde också integrationsminister Ullenhag låta romerna själva föra sin talan i överensstämmelse med det synsätt som utredningens engagerade ordförande Maria Leissner i olika sammanhang har företrätt. Romerna måste själva föra sin talan och måste få ett rum för denna röst. Det handlar om fundamentala mänskliga och medborgerliga rättigheter. Här borde Sverige kunna gå i täten och anslå tonen inför övriga EU-länder i allmänhet och Ungern i synnerhet. Det är en fruktansvärd skamfläck för den så kallade europeiska gemenskapen att ett helt folk, romerna, och dess kultur diskrimineras på detta sätt decennium efter decennium, generation efter generation. Erik Ullenhag, lyssna på romerna och se till att våra demokratiska rättigheter också gäller för dem! Vad konkret inför mötet i Budapest i vår kommer Sverige att framföra för att främja romernas sak?
Herr talman! Jag tackar Vänsterpartiets Amineh Kakabaveh för att hon har ställt dessa frågor. Jag delar mycket av det hon säger. Hon pekar i interpellationen på två bekymmer som vi från Folkpartiet också har varit engagerade i. Det gäller dels utanförskapet i skolorna - att många hoppar av grundskolan eller inte fullföljer gymnasiet - dels det faktum att 80 procent av de vuxna romerna är arbetslösa, vilket är ett stort bekymmer. Jag delar dock inte Bengt Bergs inlägg. Han framställer Folkpartiet och alliansregeringen som passiva i dessa frågor. Jag ska inte försvara regeringen, men det har faktiskt hänt ett antal saker. Regeringen har haft ett särskilt fokus. Delegationen för romska frågor är ett konkret exempel på det, och den har tagit fram den utredning som Amineh Kakabaveh tog upp. Den här typen av frågor kräver dialog. Min erfarenhet från det romska rådet i Västerås är att allt bygger på dialog, tillit och förtroende tillsammans med romerna. Ingen politiker på kommunal eller nationell nivå skulle komma med ett trettiotal punkter eller 50 förslag utan att först diskutera det med och förankra det hos dem som berörs. För ett drygt år sedan fattade riksdagen dessutom beslut om en minoritetslagstiftning. Ambitionen var ännu högre vad gällde det finska förvaltningsområdet. Eftersom jag jobbar med dessa frågor vid sidan av är jag glad att man har skapat resurser så att många kommuner och landsting kan göra konkreta saker. Ytterst är dessa frågor kommunernas ansvar, vilket jag tror att också statsrådet menar i sitt svar. Det är kommunernas ansvar att satsa på skolväsen, modersmålsundervisning och information till föräldrar så att de vet om att barnen har rätt att läsa till exempel romani chib. Jag har höga förväntningar på regeringen. Man har aviserat om en skrivelse till riksdagen i juni. Jag hoppas att den åtföljs av konkreta förslag, vilket både Vänsterpartiet och vi efterfrågar. Min förhoppning är att regeringen kommer med konkreta förslag där man väger upp och fyller i minoritetslagstiftningen så att fokuset på och arbetet med romerna blir minst lika bra som arbetet med de finska förvaltningsområdena, som hittills varit lyckat. Jag delar Amineh Kakabavehs oro vad gäller det ungerska ordförandeskapet. Man kan undra över Ungerns motiv och syfte att ta fram romastrategin med tanke på att främlingsfientliga krafter och nationalistiska partier har så starkt stöd i Ungern. I ljuset av detta måste vi från svensk sida, från både riksdag och regering, kritiskt granska romastrategin. Kan statsrådet Ullenhag kommentera det ungerska ordförandeskapets ambitioner? Finns det vidare några andra konkreta besked vad gäller romerna i Sverige och satsningar på dem? Frågan är kanske lite för tidigt ställd, men nu är den uppe, och det är positivt.

Herr talman och statsrådet Ullenhag! Den här interpellationen är mycket angelägen. Det är viktigt att vi fortsätter ha en dialog på bred front, inte minst utanför kammaren, i samverkan med romerna själva. Jag har själv anordnat ett seminarium, och det var mycket värdefullt. Jag har också samverkat med Maria Leissner som har bidragit på ett utmärkt sätt med sina föredragningar om situationen. Det är dock mycket kvar att göra. Delegationen för mänskliga rättigheter lämnade sitt slutbetänkande för länge sedan. Vi vet att handlingsplanen för mänskliga rättigheter i Sverige gick ut 2009. Utvärderingen skulle ha varit klar förra året, och jag vet ännu inte hur regeringen har tänkt fortsätta arbetet. Det är viktigt att de romska frågorna är en del av de generella frågorna. Romerna ska, utan utpekande politik, ha samma möjligheter som andra att få arbete och bostad, och deras barn ska ha samma möjlighet att fullfölja skolan. Jag vill varna lite för den utpekande politiken. I stället bör man se värdet av att ha en generell politik som omfattar alla. Dock kan det krävas extra ansträngningar. Jag vill peka på vikten av att man håller samman arbetet. Jag känner inte den största tryggheten i att ordförandelandet Ungern ska driva på i denna fråga. Det är ju ett land som vi har anledning att granska utifrån dess brist på respekt för mänskliga rättigheter och syn på romer, som ofta kommer till uttryck. Jag vill värna om det arbete som Europarådet bedriver på det romska området, vilket också statsrådet Ullenhag nämnde. Vi ska inte dubblera arbetet, men vi ska samverka och hitta organisatoriska frågor för det. President Tarja Halonen har tagit initiativ som vi har understött från svensk sida. Vi drev också på ambitionen att ha en jämn könsfördelning. Detta har nu verkat i några år, och det finns möjlighet att reformera. Det här är strukturer som har gjort väl ifrån sig på flera områden. Vi har Dostakampanjen som är ett omvittnat gott uttryck för detta arbete, men det behöver förstärkas. Kontaktytorna och formerna för att organisera romerna själva i förhållande till Europarådet och ministerrådet kan vara viktigt. En brist i att vi inte kan få upp romernas situation mer är att de finns utspridda i många olika länder och inte har haft möjlighet till organisatorisk samverkan. Vi får inte den kontaktyta vi skulle behöva. Vi jobbar med det nationellt, men vi skulle behöva ta nya tag inom Europarådet. Jag vill lägga kraft på att bevaka de mänskliga rättigheterna. Där har Europarådet huvudansvaret. Det finns dock många andra instrument som har sin huvudyta i EU, vilket gör det till ett mer naturligt forum. Jag skulle vilja att statsrådet talade mer om relationen mellan EU och Europarådet utifrån denna frågeställning. Är han beredd att se till att man förstärker det romska forumet och arbetet med de romska frågorna inom Europarådet, inte minst med tanke på att man är i en reformeringsprocess? Det som kommer ut ur reformeringsprocessen är i huvudsak positivt. Jag skulle dock till och med vilja gå längre i vissa delar. Vi saknar regeringens svar på hur man ser på det romska arbetet inom Europarådet i den reformeringsprocess som pågår. Jag vill förstärka och utveckla det, och jag väntar på regeringens svar.

Herr talman! Även jag vill tacka Amineh Kakabaveh för interpellationen och för det engagemang i den romska frågan som finns i riksdagen hos många ledamöter från flera partier. Flera av er har varit inne på det, men vi behöver påminna om romernas historia. Man brukar ibland tala om den bortglömda Förintelsen. Det handlar om ungefär en halv miljon romer som också mördades i koncentrationslägren under andra världskriget. Det har funnits en historia av förtryck i Europa och i andra länder, också i Sverige. En del av de övergrepp som romer drabbades av i Sverige är i dag rätt svåra att förstå. Man tvångssteriliserade resandefolket och tog ifrån människor rätten att få barn därför att staten menade att den typen av människor inte skulle ha barn. De förvägrades skolgång och nekades rösträtt. Det har funnits ett utanförskap som har varit gigantiskt. Jag har tagit initiativ till att ta fram en vitbok. Ett av förslagen från Delegationen för romska frågor är att man från statens sida ska erkänna vad som har skett, få det på pränt och också kunna sätta punkt och gå vidare. Precis som flera av debattörerna har påpekat är detta inte något som bara tillhör historien. Det finns ett gigantiskt utanförskap bland romer i dag. Skolresultaten innebär att man fortsätter en tradition där man går ut utan godkända grundskolebetyg. Vi är i ett läge med mycket stor arbetslöshet, och detta är en grupp som drabbas av omfattande diskriminering även i Sverige. Min övertygelse är följande. Vi ska använda de internationella forum vi har för att driva mänskliga rättigheter och den romska frågan. Jag vill ansluta lite till det Carina Hägg säger. Jag tror att vi behöver särskilda insatser för romer - regeringen har ju också tillsatt Delegationen för romska frågor - men vi behöver också hela tiden ha perspektivet att detta handlar om mänskliga rättigheter. Det vill säga att vi också ska ha generella åtgärder även om det kan behövas speciella insatser. Vi ska inte tappa bort att det är individen det handlar om också när det gäller romer. Jag vill också ansluta mig till vad Carina Hägg säger om att vi ska akta oss för att bygga upp för många olika strukturer. Vi har Europarådet och en kommissarie som har gjort ett utmärkt arbete när det gäller romer. Vi har en diskussion på EU-nivå om vad vi ska göra. Där håller regeringen och jag själv just nu på att fundera på vad som egentligen ska ligga på EU-nivå och vara EU:s ansvar. Kanske till skillnad från en del vänsterpartister i kammaren är jag en varm anhängare av Europasamarbetet. Däremot måste man alltid fundera på vad som ska ligga på Europanivå. Jag tror att vi kan driva arbetet med minoriteters, däribland romers, rättigheter på Europanivå, genom att framför allt stå upp för de grundläggande rättigheterna. Vi får inte hamna i en situation där enskilda medlemsstater smiter undan sitt ansvar genom att säga att detta är något som Europa har ansvar för. Vi ska ha lika rättigheter, oavsett om det gäller fri rörlighet eller mänskliga rättigheter och oavsett vilken bakgrund man har. Men vi behöver vara mycket tydliga. Ett par av de länder som närmast berörs har ju nämnts - Ungern och Frankrike - och de länderna har ett stort eget ansvar för att stå upp för sina minoriteters rättigheter. Det ansvaret ska de inte kunna smita undan. Det har ställts ett par konkreta frågor. Både Bengt Bergs och Amineh Kakabavehs frågor gäller vad som har gjorts och vad som kommer att göras. En hel del har ju gjorts. Vi skärpte diskrimineringslagstiftningen under förra mandatperioden. Vi tillsatte Delegationen för romska frågor. Vi har nu gått ut med att vi kommer att ta fram en vitbok om romernas situation. Men jag är inte naiv, utan jag tror att det kommer att behöva göras en hel del mer. Just nu bereder vi, efter att ha fått in remissvar, andra förslag från Delegationen för romska frågor om vad vi ska kunna gå vidare med. Allra sist vill jag understryka att detta kanske är den grupp människor i Sverige som är i störst utanförskap. En del i det som har skett är en starkare nationell minoritetspolitik som också har stärkt romerna, men vi behöver göra en rad andra insatser, och jag kommer att återkomma i flera frågor.

Herr talman! Jag vill också tacka ministern och de ärade ledamöterna för deras engagemang. Vi är nog alla överens om situationen och om det förtryck och den diskriminering som råder i vårt eget land och i andra delar av Europa. Det råder ingen tvekan om detta. Maria Leissner är ordförande i Delegationen för romska frågor. Nästan allt det som har beskrivits här i dag håller hon med om, både bristerna och de konkreta förslagen. Jag tycker att de är jättebra. Vi måste nu skyndsamt avsätta resurser för att förbättra, inte minst på utbildningsområdet och när det gäller bostadssituationen. Det som framkommer i en del beskrivningar är skrämmande, och man kan inte tro att det är Sverige. Vi måste börja hemifrån, i vårt eget land, men vi ska inte glömma att vi också tillhör ett större sammanhang, det vill säga Europa. Därför är det bra för Sverige att se till att man bevakar detta både i Sverige och i andra delar av Europa. I denna fråga har jag fått stöd av Maria Leissner. Hon tyckte att det var jättebra. Jag träffade henne två gånger efter utredningen, och vi är överens om att vi måste göra detta. Nu är det regeringen som har kommandot. Det är bra att anslaget för den nationella minoritetspolitiken har ökat från 10 miljoner till 85 miljoner, men här är det inte 1 miljon mer eller mindre som är det avgörande. Det viktiga är att man inser att problematiken är alarmerande, och man måste göra konkreta saker. Det handlar inte om rekommendationer om vad medlemsstaterna ska göra och om respekten för romernas mänskliga rättigheter. Det här handlar om respekten för medborgerliga rättigheter. Romerna har funnits i vårt land Sverige i 500 år och i andra delar av Europa i mer än 1 000 år. Därför är detta inte egentligen en fråga om integration - om romerna ska integreras med oss andra - utan om hur vi betraktar dem. 80 procent av de vuxna romerna är arbetslösa. Det är skrämmande. Nu vet vi inte om det är 50 000 eller 70 000 romer som bor i Sverige eftersom det inte framgår av medborgarstatistiken, men det är skrämmande om 80 procent av dem är arbetslösa. Hemlösheten bland dem är också stor, åtminstone bland dem som inte kan få förstahandskontrakt. Problemen är alltså stora på bostadsområdet och när det gäller utbildning. Barnen får ju sin trygghet hemma och i skolan. Med min bakgrund vet jag hur svårt det är att komma in i ett samhälle som Sverige och Europa, och det är ännu svårare om man har en etikett på sig att man är romer. Därför hoppas jag verkligen att ministern och regeringen är med i den frågan. Självklart kan man utreda hur man kan jobba. Detta är en bra sak att börja med både hemma och i Europa.

Herr talman! Jag vill också tacka Erik Ullenhag för den goda viljan, som vi alla hoppas ska omsättas i verklighet. Jag funderar på något som kan förefalla paradoxalt. Man diskuterar kulturarvet och anser givetvis att romernas kultur i Sverige är en del av vårt kulturarv, och då kan man fråga sig var de uttrycken finns synliga. Jag kan inte på rak arm komma på så många exempel, tyvärr, och det är väldigt beklämmande. Detta är en viktig sak när man talar om förtryck av olika grupper. Det är ju kulturen som binder samman människor, både över nations och språkgränser och genom historien. Det handlar om det nedärvda kulturarvet och framtidens kulturarv. Jag frågar: Finns det några speciella tankar om kulturens värde i det här sammanhanget? En annan sak jag reflekterar över är invandringspolitiken, hur man behandlar de människor som kommer till vårt vackra land. Just de romska människorna kan råka väldigt illa ut eftersom de egentligen inte har något fosterland. Det är också någonting som man kan beakta.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Ullenhag för hans svar på våra funderingar. Jag vill understryka den delen i interpellationssvaret som pekar på de enskilda ländernas ansvar. Det är inte Europeiska unionen, Amineh Kakabaveh, som ska lösa skolutmaningarna, utan det måste våra kommuner göra. Men staten och regeringen har en viktig roll. I och med att man har en delegation för romska frågor finns frågan med på den politiska dagordningen. Delegationen har haft regionala konferenser och har uppmärksammat många politiker runt om i landet att det finns sådana bekymmer. Det i sig har lett till att kommun och landstingspolitiker lokalt och regionalt har börjat göra konkreta saker. Det har varit vuxenutbildning, brobyggare, sfi-kurser, modersmålsundervisning och andra typer av verksamhet. Det har gjorts lokala och regionala kartläggningar där man har tagit reda på: Har vi romer i vår kommun? Var är de någonstans? Vad har de för bakgrund? Hur ser hälsan ut? Hur ser skolresultaten ut? Regeringen och staten borde ta ansvar för det arbetet för att kunna hålla grytan kokande, för att använda det uttrycket. Det är inte bara EU-nivån vi ska diskutera. Det finns bekymmer, förtryck och förföljelse, och det måste vi fortsatt ta avstånd från. Min förhoppning är, och det är det absolut viktigaste, att romska frågor ska få en minst lika viktig och hög status som det finska förvaltningsområdet och det fina arbete som görs inom ramen för minoritetslagstiftningen som kom 2010.

Herr talman och statsrådet! Det är bra att vi har den här interpellationsdebatten. Men det är också bra att vi kan komma tillbaka till frågorna. Det känns som att det finns flera trådar som behöver knytas ihop vid ett senare tillfälle. Det vore bra om vi kunde fortsätta att ha en dialog, bolla idéer och ha en mer samlad linje. Det är bra om vi i Sverige är samlade och står starka i de här frågorna nationellt. Vi är då också en starkare röst på de europeiska och internationella nivåerna. Det finns ungefär tio miljoner romer i Europa eller åtminstone inom EU. Det kan vara fler om räknar Europarådets medlemsländer. Det finns länder där den romska befolkningen uppgår till 5 procent. Vi talar om ganska stora minoriteter på flera håll i Europa. Ändå är politiken på området så outvecklad. Visserligen har kommuner, landsting och myndigheter alla sin del av ansvaret. Men när det gäller att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter och garantera den är det staten som har ett ansvar. Europarådet är det europeiska organ som utifrån sin stadga för mänskliga rättigheter har ett ansvar för att bevaka och övervaka de frågorna. Därför ska en viss tyngd i arbetet ligga där. Jag skulle önska att Sverige hade en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter. Det var ett tag sedan vi hade det. Jag utgår från att det finns sådana planer, men Ullenhag hann inte svara på den frågan. Han får gärna återkomma. Varje land bör ha en sådan handlingsplan. Vi behöver förstärka och förändra. Jag menar inte att det arbete som i dag finns i Europarådet och kontakterna inom European Roma and Travelling Forum, som också inkluderar resandefolk, är det optimala. Att jag tar upp detta är för att det finns möjlighet att utveckla arbetet. Man ska ta vara på det. Annars riskerar arbetet att tunnas ut i de delar som handlar om att ha kontakt med romerna själva. Det är alldeles avgörande om vi ska komma fram i de här frågorna att vi inkluderar romer och resandebefolkningen. Det krävs en viss organisation för det arbetet. Där har vi nationella erfarenheter att ta med oss ut i Europa.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att vi i det svenska parlamentet ska vara stolta över att vi har den debatt vi har jämfört med många andra europeiska länder. Vi har en hemläxa och väldigt mycket att göra i Sverige. Det ska vi inte glömma bort. Men vi har ett helt annat engagemang och en helt annan ton i dessa frågor i Sverige än vad man har i en rad andra europeiska länder. Det ska vi vara väldigt glada och tacksamma för. Jag både kan och vill svara på Carina Häggs fråga om nationell handlingsplan. Vi håller på att titta på frågan för att ta fram en ny nationell handlingsplan vad gäller mänskliga rättigheter. Alla deltagare i denna debatt är engagerade i mänskliga rättigheter. Vi bör ibland också fundera på: Vad har vi att göra på hemmaplan? Vi ligger bra till internationellt. Men vi ska påminna oss själva om att det inte alltid är så att vi här klarar våra grundläggande mänskliga rättigheter. Vi behöver fördjupa arbetet dels för att vi ska uppfylla de internationella åtagandena, dels för människors skull. För att vi ska ha en ännu starkare röst på den internationella scenen behöver vi ha ett aktivt arbete vad gäller mänskliga rättigheter. Regeringen kommer att återkomma i den frågan. Bengt Bergs frågor är både intressanta och viktiga. Ser vi att en nationell minoritet som romerna är en del av det svenska kulturarvet? Jag har precis som Bengt Berg svårt att ge exempel på det. Romerna är, har varit och kommer att vara en del av Sverige. Det är en del av våra nationella minoriteter. Den stora utmaningen är att romerna samtidigt berättar en historia där de är och har varit drabbade av övergrepp. Vår utmaning är att se till att det inte ska ske i framtiden. Minoritetspolitiken handlar delvis om att kunna tala sitt språk och kunna utöva sin kultur. Vi ska ha den typen av rättigheter. Roger Haddad var flera gånger inne på de rättigheter man får i förvaltningsområdet för till exempel finska språket. Det andra jag kan säga att regeringen gör konkret är att vi har bett Forum för levande historia att titta på hur man bättre kan skapa möjligheter för att bevara romsk kultur och se till att den blir synlig. Det finns en fråga som jag slarvade med i förra inlägget. Det är så många debattörer att det gäller att hinna samla ihop alla frågor. Det fanns en oro från er alla om det är det ungerska ordförandeskapet som ska vara drivande i arbetet för romers rättigheter i Europa. Till att börja med ska man vara mycket tydlig mot Ungern. Det gäller speciellt med den politiska utveckling man har i Ungern där det största oppositionspartiet anordnar demonstrationer och marscher som påminner om de marscher som de nazitrogna partierna hade innan och under andra världskriget. Det är en djupt allvarlig utveckling vi ser i Ungern. Å andra sidan har det största oppositionspartiet Jobbik haft stora framgångar genom att hetsa mot romer. Man hetsar mot romer och judar. Det är ett öppet antisemitiskt och antizigenskt parti. Samtidigt ska man säga att detta är oppositionen. Det som sker på EU-nivå är att ordförandeskapen rullar vidare. Det är Belgien, Spanien och Ungern tillsammans. Det man inriktar sig på är hur vi ska kunna "mainstreama" arbetet för romernas rättigheter. Det handlar om hur man ska kunna använda strukturfonder bättre och hur vi ska kunna gå vidare med plattformen för romers integrering. Där är det centralt att Sverige spelar en avgörande roll under våren för att se till att de rådslutsatser som detta slutligen kommer att utmynna i är bra och effektiva. Som jag var inne på gäller det att vi gör rätt saker på rätt plats. Vi ska fundera på: Vad kan vi använda EU-systemet till, och hur ska det se ut? Det handlar om att använda det internationella samarbetet för att komma närmare varandra och för att lyfta fram minoriteters rättigheter. Men vi måste också vara tydliga med att stater - och där vill jag återigen understryka det Carina Hägg sade - har det yttersta ansvaret för att mänskliga rättigheter värnas. Men vi kan använda EU-samarbetet och Europarådet för att komma framåt.

Herr talman! Det finns olika ambitioner på olika nivåer, och det finns olika ambitioner. Det gäller här i Sveriges riksdag, i Sverige och i andra delar av Europa. Man tror att man gör jättemycket för att man hälsar på judar och romer i ett land i Europa. I Sverige går vi i täten för mänskliga rättigheter när det gäller romer, andra minoriteter och andra folkgrupper. Det är vad som är så bra med Sverige. Men tyvärr finns det en annan sida i varje samhälle. Det gäller till exempel hur till exempel våra institutioner och skolor har behandlat människor. Vi har utredningen att gå till för att få svar på en hel del frågor. Därför ska vi aldrig vara nöjda. Vi ska alltid sträva vidare, precis som vi är med när det gäller mänskliga rättigheter och FN:s konventioner för barn och kvinnor. Där är det viktigaste för oss att alla människor ska behandlas lika. Därför är det viktigt att värna minoritetspolitik både i Sverige och i EU. Därför är det också bra att ha till exempel den reporter som också ser vad som händer i Ungern med romernas mänskliga rättigheter. De ska respekteras både hemma och ute. Därför tycker jag att detta är viktigt. Jag tänkte passa på att läsa en rad ur en dikt: Ingen människa är en ö utan en del av en kontinent. Det förklarade en gång den engelska poeten John Donne. Vårt land är likaledes en del av en kontinent. Därför kan inte Sverige isolera sig från vad som drabbar andra folk och minoritetsgrupper i andra delar av Europa och världen.

Herr talman! När jag försökte gå igenom mina anteckningar såg jag att det finns en fråga som jag tror att jag inte riktigt har besvarat. Flera av er har återkommit till den. Det gäller pengarna. Alla är vi överens om att det är bra att vi har åttafaldigat anslaget till minoritetspolitiken under alliansregeringens första fyra år. Det var ett viktigt arbete vi gjorde för att lyfta minoriteters rättigheter. Amineh Kakabaveh säger - och hon har helt rätt - att 85 miljoner är gott och väl men att de inte kommer att lösa hela problemet med romernas utanförskap. Det är sant. Det är klart att dessa 85 miljoner handlar just om minoritetspolitiken - om möjligheten att utöva sitt språk och sin kultur och pengar till förvaltningsområden för de minoriteter som har förvaltningsområden. Däremot löser man inte utanförskapet när det gäller skolgång och jobb med bara minoritetspolitiken. Det ska vi inte lura oss att tro. Allra sist skulle jag vilja ansluta till det som Amineh Kakabaveh talar om, det vill säga att se de individer och människor som detta handlar om. Jag vet att riksdagsledamoten har ett stort engagemang också för kvinnors rättigheter - för tjejers och unga flickors rättigheter. Där har vi ibland slarvat från myndigheternas sida gentemot människor som har flytt från andra länder men också gentemot några av våra minoriteter. Jag fick berättat för mig av en kvinna som praktiserade på ett socialkontor i Malmö. Hon upptäckte en romsk flicka som var 14 år gammal som inte gick i skolan. Hon hade blivit bortgift enligt romsk tradition. För att göra en lång historia kort slutade ärendet med att man inte gjorde någonting åt det. Kvinnan fick lära sig av sina chefer att om man skulle ingripa i just denna romska familj var det så många andra man behövde ingripa i. Om man gör så sviker man individens rättigheter. Utgångspunkten måste alltid vara individens rättigheter. Vi ska inte heller ha något slags omvänd förståelse för saker som människor drabbas av. Jag hoppas att denna debatt kommer att fortsätta. Jag förutsätter att ni som har deltagit i diskussionen kommer att ägna de kommande åren åt att vara en blåslampa på mig och regeringen så att vi gemensamt ska kunna föra frågan framåt. Vi har en historia att skämmas över. Vi ska se till att vi inte också får en framtid att skämmas över.